Herr talman! Inte heller jag vill gärna förlänga denna debatt; den har hållit på ganska länge nu Herr Bohman talade om en orimlig favorisering av centerpartistisk och socialdemokratisk press. Det visar återigen att vi har olika utgångspunkter när vi tar ställning till angelägenheten av att bevara en differentierad åsiktsspridning i detta land. Det är självklart att svaga tidningar, som skall hjälpas att överleva, får mer stöd än starka tidningar med det system som vi har valt och med det syfte som vi har. Jag tycker också att det är ett väldigt förenklat sätt att räkna, när man i stödet inte tar med bottenavdrag och liknande i annonsskattesammanhanget — det är ju egentligen också en typ av presstöd. Herr Helén var inne på hemliga samtal, intriger och annat sådant. Jag har i och för sig ingen anledning att kommentera de överläggningar som ägde rum mellan socialdemokratin och centern förra året. Men så mycket är alldeles klart att vi står fast vid annonsbeskattningen och vid vårt tidigare ställningstagande och vår uppgörelse i den frågan. Vi gör det som ett provisorium och tills vidare, det har jag betonat tidigare. Vi har gjort vår bedömning av reklamskatten, obundna av varje överläggning som kan ha förekommit men såvitt jag vet har någon sådan inte förekommit tidigare. Vi har sagt att det inte är möjligt att i dagsläget avläsa vilka effekter annonsskatten har haft; innan sådana bedömningar kan göras måste det ekonomiska läget bli mera normalt. Vi har sagt att annonsskat ten och presstödet bör ses i ett sammanhang. Vi har sagt att vi är med om att öka presstödet. Därigenom blir svårigheterna att säga ja till fortsatt annonsskatt och nej till reklamskatteförslaget inte alls så stora som en del tycks tro.

Herr talman! Jag vill oförbehållsamt ge finansministern rätt på en punkt: ingen av oss skall i förväg göra någon bedömning av hur väljarna kommer att ställa sig till våra partier — den frågan får väljarna själva ge svar på. Men det finns en skillnad mellan finansministern och oss i det fallet.

Vi skulle ha sett det med tillförsikt och glädje. Socialdemokratin har emellertid inte velat göra detta. Därför skjuter herr Sträng på möjligheten att få besked till den dag i september 1973 då han hoppas att hans läge skall vara gynnsammare. Vi skall inte föregripa debatten om försvarspolitiken och om skattepolitiken — det är också riktigt. Men nog var det väl en märklig beskrivning som herr Sträng gav av syftet med de här förslagen, att en medveten strävan att åstadkomma minskad sysselsättning skulle vara nödvändig för att åstadkomma besparingar. Att det kan gälla vissa av befattningarna inom försvaret självt kan jag förstå, men att det skulle vara nödvändigt att bedriva en sådan försvarspolitik att man medvetet framkallar minskad sysselsättning i de verkstäder som har leveranskontrakt med försvaret kan väl ändå inte vara finansministerns uppfattning. Till sist ett tredje påpekande med någon anknytning till vad herr Olof Johansson i Stockholm sade. Jag har icke hävdat att det skulle ha förekommit några intriger mellan centerpartiet och socialdemokraterna.

Skall vi verkligen bara ha herr Strängs bild: att han ansåg sig ha stark anledning tro att dessa samtal våren 1971 skulle leda till att han i dag får följe med centern? Det är väl ändå rätt rimligt att vi får även den andra sidans belysning av vad som faktiskt hände i dessa viktiga överläggningar.

Herr talman! Det är tydligen klokt, herr finansminister, att kontrollera riktigheten av sina egna minnesbilder. Min minnesbild var att finansministern hade använt uttrycket reklammaffia, men jag tror självfallet finansministern på hans ord. Det kan ju också förhålla sig så, att mina sagesmän har missförstått finansministern och dragit alltför långt gående slutsatser av begreppet ”professionella reklammakare” — finansministern har säkert inte använt professionell i någon smickrande bemärkelse. De här två begreppen, ”reklammaffia” och ”professionell reklammakare”, ligger ju onomatopoetiskt väldigt nära varandra — om jag får använda främmande ord, och det får jag väl eftersom jag talar till I andra sammanhang brukar man faktiskt sätta det allra största värde just på experter. Det är ju experternas bedömningar som finansministern i sina ställningstaganden eljest litar så mycket på. Men när det gäller reklamverksamhet är det tydligen en belastning att vara expert, om man skall tro vad finansminister Gunnar Sträng har sagt här i kammaren och skrivit i sin proposition. Sedan några ord om begreppet förtroende. Att arbetslösheten börjar visa något bättre siffror just nu och att efterfrågan på arbetskraft stiger är vi väl alla medvetna om. Men vi är lika medvetna om att vi fortfarande har en alltför stor brist på sysselsättning i vårt land, en alltför hög arbetslöshet. Att vi har en otillräcklig kapacitet brukar finansministern själv i alla andra sammanhang understryka när han talar om behovet av ökade investeringar. Men skall vi få till stånd ökade investeringar, en bättre gålust och flera initiativ i det svenska samhället behövs det förtroende — tilltro till framtiden, förtroende för dem som fortfarande styr landet, förtroende för politiken. Och jag vill fortfarande göra gällande, finansminister Gunnar Sträng, att förtroendet i alltför stor utsträckning saknas i dag. Det bestrider finansminister Gunnar Sträng, och då svarar jag ungefär som Gunnar Helén gjorde för en stund sedan: Gå ut och fråga då! Dra i gång ett nyval, så får vi se vem som har rätt! Det hör faktiskt inte till min läggning att ta ut några segrar i förskott: Jag tror mig aldrig ha gjort några sådana bedömningar. Jag vet hur svårt det är. Däremot tror jag mig kunna uppfatta stämningen i Sverige just nu så att ett nyval skulle vi kunna se fram emot med stor tillförsikt, vi som tillhör den borgerliga halvan av svenska folket. Vem är det som tar ut segrar i förskott, för resten, om inte finansminister Gunnar Sträng själv? Han säger sig ju med segerförvissning se fram emot 1973! Stabiliteten i den socialdemokratiska valmanskåren är menar han så stark, att oppositionen bör vara försiktig när den uttalar sig om förtroendet för regeringen.

Fru talman! I dagens nummer av Aftonbladet står att läsa en artikel som inleds på följande sätt: ”Riksdagen beslutar i dag att sänka statsrådens löner med 60 000 kronor om året. Moderaterna går emot.” Detta är, fru talman, ett exempel på en s.k. vinklad nyhet. Samma fråga vinklades ännu mera för några år sedan, då det på löpsedlar och i helsidesrubriker hette att moderaterna var det enda parti som motsatte sig en sänkning av statsrådens löner med 60 000 kronor och var de enda som hindrade detta steg i jämlikhetens namn från att tagas. Det är onödigt att i denna församling säga att det ju inte förhåller sig så. När moderata samlingspartiet vid det senaste tillfället motsatte sig införandet av ersättare, berodde det på att nomineringarna redan hade påbörjats och att regeringens propå, som framfördes under hand, kom för sent. Moderata samlingspartiet har intet emot att ett ersättarsystem införes; tvärtom finner vi det ganska välbetänkt.

Vi finner det också välbetänkt att talmannen får ständig ersättare som en markering av hans efter valtillfället något över partierna stående position. Vi finner det välbetänkt också med tanke på statsråden.

Det vore ganska olyckligt för demokratin om regeringsbänken stode tom långa perioder därför att statsråden inte obligatoriskt tvingas att närvara. Det utgör inte något gott exempel när ett nuvarande statsråd, såvitt jag kunnat finna, under hela år 1971 och den gångna delen av 1972 inte har yttrat sig i kammaren och knappast synts till här. Men när moderata samlingspartiets representanter i konstitutionsutskottet i dag yrkar avslag på propositionen, sker det av helt andra skäl. Det sker först och främst i samband med att samma representanter begär ett nytt förslag till nästa års riksdag. Moderata samlingspartiet är missnöjt med det nuvarande förslaget av den anledningen, att i detsamma inte upptas frågan om ledamotsantalet i kammaren. Låt mig ge en kort historik. Vid de överläggningar mellan partierna som upptogs av regeringen efter det att författningsutredningen hade framlagt sitt förslag föreslogs från flera håll att den nya kammaren skulle bestå av 350 ledamöter, i och för sig en minskning i förhållande till de tidigare två kamrarna. Moderata samlingspartiet motsatte sig detta och yrkade på högst 300 ledamöter. Emellertid ville majoriteten ha 350, och när grundlagberedningen senare skulle utarbeta sitt förslag togs hänsyn härtill. Även majoriteten i beredningen stannade för 350 ledamöter. Det kan här nämnas att det i sista stund gjordes försök att reducera antalet till 275 å 300. Dessa försök väckte intresse men strandade på motstånd från ett parti, centerpartiet, av skäl som i och för sig måste betraktas såsom aktningsvärda. Centerpartiets ledning hade haft svårigheter med att vinna gehör för kompromissen i övrigt och ville då inte skapa nya svårigheter inför utsikten att dessa måhända skulle stjälpa hela kompromissen. Därav följde att det trots moderata samlingspartiets motstånd föreslogs en kammare med 350 ledamöter. Remisskritiken var kraftig. 16 länsstyrelser och ett stort antal ämbetsverk ansåg att denna kammare skulle bli för tungrodd. Remissinstanserna gav betydande förord för 300 ledamöter, men kompromissen var ett faktum. År 1968 reserverade sig samtliga moderater och en folkpartist i konstitutionsutskottet för ett lägre antal, nämligen 300.

Skulle prövningen utfalla positivt,” — med positivt menas alltså att antalet ledamöter skall sänkas — ”kan detta bl.a. få konsekvenser för planeringen av den nya riksdagens lokaler.” Grundlagberedningen följde denna direkta uppmaning från utskottet och avgav ett betänkande om ersättare. Där utgick man ånyo från 350 ledamöter.

Nu har frågan genom Kungl. Maj:ts proposition ånyo passerat konstitutionsutskottet, och man finner att utskottet inte har velat sammankoppla ersättarinstitutionen med frågan om antalet ledamöter i kammaren. Vid utskottets betänkande har nu fogats en reservation av två moderata utskottsledamöter och en reservation från folkpartiet av i stort sett likartad innebörd. I utskottet 1972 finns flera ledamöter från 1968: herr Hilding Johansson, herr Adamsson och fru Thunvall. Vad dessa ansåg ofrånkomligt 1968 har blivit frånkomligt år 1972. Jag måste ställa några frågor: Vad har skett? Vad har kunnat förorsaka denna ändring? Departementschefen säger i propositionen att det inte är lämpligt att sammankoppla frågan om kammarledamöternas antal och frågan om ersättarinstitutionen. Där fick konstitutionsutskottet av 1968! Det var det utskottet som sammankopplade frågorna. Men den motiveringen och den sammankopplingen underkänns nu av regeringen. Varför? — Ja, det kan näppeligen vara erfarenheterna från förra årets riksdag eller från den nu snart gångna vårriksdagen! Dessa erfarenheter tyder med all kraft på att farhågorna har besannats, och jag hänvisar i det avseendet till statistik som lämnas i en folkpartimotion och till för kammarledamöterna väl kända vittnesbörd av olika slag och olika uttalanden från talmän och talmanskonferens. Vad sker nu?

Man gör alltså precis tvärtom mot vad ett enigt konstitutionsutskott sade år 1968. Varför gör man tvärtom? — Svaret får väl lämnas av andra talare. Det är alldeles uppenbart att följderna av riksdagens i dag väntade ställningstagande kommer att bli de väl kända och förutsedda. Det kommer att medföra krav på ökade debattrestriktioner, yttrandefriheten kommer att inskränkas — säkerligen varligt, men ändå inskränkas. Det kommer att bli fler nattplena och därmed följande mindre information om riksdagens arbete till allmänheten. Det kommer att bli onödiga kostnader, och det blir bekymmer med planeringen för riksdagens nya byggnad, om nu en sådan skall komma till stånd. Skall den projekteras för 370, 350 eller 300 ledamöter? Det blir frågor som måste lösas, om man — vilket jag tycker är tveksamt — skall planera för ett nytt riksdagshus så kort tid efter det att detta hus har tagits i bruk. Låt mig, fru talman, slå fast att det enda parti som konsekvent, från det frågan uppkommit, har arbetat för en effektiv riksdag med ett för ett land som Sverige icke orimligt ledamotsantal är moderata samlingspartiet. Vi kommer att fortsätta vårt arbete i den riktningen. Det är därför, fru talman, som jag yrkar bifall till reservationen 1.

Fru talman! En mycket stor kammare i meningen antal ledamöter innebär väsentliga olägenheter. Det väcks då så många motioner, interpellationer och enkla frågor att det blir orimligt långa plena. Alltför många debatter måste hållas på kvällarna och intresset för dem utanför riksdagen blir mycket begränsat. Det leder också till att det blir för liten tid för ledamöterna att hålla kontakt med hemorten och med samhället utanför själva riksdagshuset. Jobbet här vid Sergels torg tar för mycken tid, kontakten med väljarna blir lidande. Nu skall vi genomföra en ersättarreform. Jag är personligen varm anhängare av ett sådant system och hade stora sympatier för det ursprungliga förslag som lades fram av grundlagberedningen. Det är bra att vi före nomineringarna till nästa års val får reda på vilka regler för suppleanter som efter valet troligen kommer att gälla. Men en sådan här reform innebär också i realiteten en utvidgning av riksdagens storlek. Statsråden får ersättare. Långvarigt sjuka får det. En del av dem som har utrikes uppdrag likaså. För andra med längre tjänstledighet kan suppleanter rycka in. Allt detta är bra. Men man kan därför också få räkna med, som motionen 1660 av herr Molin m.fl. visar, att antalet arbetande i kammaren då ökar med kanske 20-30 ledamöter i genomsnitt. Just då är det ett naturligt ögonblick att minska kammarens storlek i stället för att öka den. Samtidigt som man genomför ersättarreformen borde man kunna enas om att begränsa antalet riksdagsplatser. Då skall vi ta hänsyn både till kravet på regional balans och till önskemålet om en effektivt arbetande kammare. Grundlagberedningens majoritet har föreslagit att riksdagen skall bestå av 349 ledamöter. En minskning med 50 vore rimlig i samband med att vi på annat sätt gör det möjligt för 20—30 ersättare att rycka in. Jag har därför i konstitutionsutskottet reserverat mig för en minskning av riksdagens storlek till 299 ledamöter och yrkar bifall till reservationen 2

Fru talman! Herr Johansson i Trollhättan läste ur konstitutionsutskottets utlåtande från år 1968 upp argument för ett högt antal ledamöter. Jag skulle kunna läsa upp argumenten för ett lågt antal ledamöter — de står på sidan före — men jag skall inte betunga kammaren och dess protokoll med den läsningen; jag koncentrerade mig på slutsatsen, att det var ofrånkomligt att ledamotsantalet upptogs till ny prövning om och när en ersättarinstitution införes. Nu säger herr Johansson att han har varit med om två sådana prövningar: inom grundlagberedningen och inom konstitutionsutskottet. Ja, jag har varit med vid båda dessa tillfällen. Vi menar tydligen olika ting när vi talar om prövning. Jag kan inte finna att det t.ex. i konstitutionsutskottet denna gång förekom någonting som var värt ordet prövning i samband med denna proposition. Jag vill också säga att jag är litet förvånad över att herr Johansson drog in frågan om antalet ledamöter i utskotten och närvarofrekvensen där, eftersom herr Johansson vet — kanske bättre än någon annan i denna kammare — att utskottens ledamotsantal är skräddarsytt efter antalet kammarledamöter; om antalet ledamöter i kammaren sänks, så sänks naturligtvis också utskottens ledamotsantal. Det är självklart. Jag hade hoppats på en förklaring av herr Johansson, varför det som var ofrånkomligt 1968 har blivit frånkomligt 1972.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

Fru talman! Det är möjligt att herr Johansson i Trollhättan har övervägt det i sitt hjärta och i sin egen kammare, men i konstitutionsutskottets kammare förekom det inte något övervägande som är värt namnet. Sedan skall jag passa på att säga att herr Johanssons resonemang beträffande glesbygderna har fått svar från en remissinstans redan för flera år sedan, då denna remissinstans yttrade: Skulle man följa glesbygdsargumentet, skulle man höja kammarens ledamotsantal i takt med att urbaniseringen fortsätter i det här landet. Det kanske är motiveringen till att vi nu höjer antalet faktiskt närvarande i kammaren, fastän den motiveringen inte är utsagd.

Fru talman! Det är ju i och för sig ingen i princip ny eller särskilt dramatisk fråga riksdagen har att ta ställning till, när vi nu går att införa ett system med ersättare för riksdagsledamöter. I landstingen har sedan länge suppleanter kunnat kallas in för tjänstgöring, och kommunerna har möjlighet att besluta att det skall finnas suppleanter för fullmäktige. För riksdagens del föreslog redan författningsutredningen i sitt slutbetänkande 1963 att ett ersättarsystem skulle införas, närmast efter norskt mönster. Grundlagberedningen tog upp tanken i ett särbetänkande 1970 och återkommer med sitt förslag i det i år avgivna slutbetänkandet. Det tycks nu, om man får döma av reaktionen på förslaget i propositionen 66, vilket godtagits av konstitutionsutskottets majoritet, råda tämligen vidsträckt enighet om att det bör finnas ersättare även för riksdagsmän. Propositionens förslag överensstämmer med grundlagberedningens på ett par punkter men avviker på ett par andra. Gemensamt för de båda förslagen är att ersättare obligatoriskt skall gå in för statsråd som är riksdagsledamöter och för riksdagens talman. Det finns en rad goda skäl för en sådan ordning, och jag skall inte återupprepa dessa.

Vad gäller detaljerna i övrigt anknyter det system som vi nu kommer att få närmast till det norska. Däremot finns det, såvitt jag kunnat upptäcka, inte någon motsvarighet till förslaget om permanent ersättare för talmannen. Det blir således tydligen en genuin svensk uppfinning. De punkter där proposition och utskott avviker från grundlagberedningens förslag gäller reglerna om ersättare för gemene riksdagsman. Grundlagberedningens förslag var, som tidigare nämnts här från talarstolen, något annorlunda utformat. Det var, kan man säga, djärvare och mera konsekvent i sin utformning. Beredningen föreslog att ersättare obligatoriskt skulle kallas in, om ledamot var ledig mer än 15 dagar. Enligt propositionen och utskottet skall det krävas 30 dagars ledighet. Enligt grundlagberedningens förslag skulle dessutom ersättare kallas in även för kortare ledigheter, om minst tio av riksdagens ledamöter begärde det. Denna fakultativa möjlighet finns inte alls med i det förslag som nu föreligger. Nu är det ju så att ledigheter på en månad eller mer är tämligen sällsynta i riksdagen. Det har hittills förekommit praktiskt taget endast i anledning av FN-uppdrag och på grund av sjukdom. Det är således endast i ett litet antal fall som det blir aktuellt att kalla in ersättare för vanliga riksdagsmän. Vid den korttidsfrånvaro som är mera vanlig och som normalt sett väl har störst betydelse för de enskilda ledamöternas möjligheter att delta i politisk och annan aktivitet utanför detta hus, får man således även i fortsättningen tillgripa kvittning, vilket är en i många sammanhang besvärlig och ur principiell synpunkt diskutabel metod. Det finns också lägen där kvittning inte alls kan fungera, t.ex. i mycket viktiga sakvoteringar eller i frågor där det enligt författningen förutsätts anslutning av en viss andel av riksdagens alla ledamöter. Detta gäller t.ex. röstning om misstroendeförklaring och — om grundlagberedningen får gehör för sitt förslag på den punkten — vid val av statsminister. För att summera: De brister, som finns i det förslag som nu föreligger jämfört med grundlagberedningens, är att det inte nämnvärt ökar riksdagsledamöternas möjligheter att hålla kontakt med aktiviteter utanför riksdagen, och inte heller nämnvärt vidgar kretsen av personer som får erfarenhet av riksdagsarbetet, samt att det inte skapar garantier för att riksdagen är fulltalig vid viktiga beslut av det slag som jag nyss nämnde. Jag har, fru talman, inte reserverat mig mot utskottets förslag. Det innebär att jag tillstyrker det. Jag ser det som ett steg i rätt riktning, men jag är ganska övertygad om att när riksdagen under några år fått erfarenhet av det mera begränsade ersättarsystem som nu föreslås kommer frågan om en reformering i den riktning som grundlagberedningen angett att aktualiseras. Detta gäller för övrigt även metoden att utse ersättare vilken enligt min mening bör bli beroende av ersättarsystemets utformning i övrigt. Som det nu kommer att bli, dvs. med ett litet antaltjänstgörande ersättare men med relativt lång tjänstgöringstid är det rimligt att ersättaren hämtas inte bara från samma parti som den frånvarande ledamoten utan även från samma valkrets och listtyp. Det bör observeras att flertalet av de ersättare som nu kommer att utses aldrig kommer att få tjänstgöra över huvud taget. Om däremot ersättarsystemet i en framtid utvidgas och korttidstjänstgöring blir vanlig är det mera rationellt att — som föreslås i ett par motioner — ett antal ersättare fördelas med den metod som nu används för att fördela utjämningsmandaten inom partierna. Till vad jag sagt om ersättarsystemet vill jag också, fru talman, foga, att jag anser att det finns vissa lagtekniska brister i det föreliggande förslaget. Enligt min mening bör huvudbestämmelserna om ersättare finnas i regeringsform och riksdagsordning och inte i en särskild lag. Jag förutsätter att det blir tillfälle att återkomma till detta och en del andra detaljer när riksdagen nästa år har att ta ställning till grundlagberedningens samlade förslag. Huvudskälet till att riksdagen redan nu måste ta ställning är, som herr Johansson i Trollhättan redan framhållit, att det inför partiernas nomineringar bör vara känt hur ersättarsystemet skall vara utformat i sak för nästa mandatperiod. Vidare måste bestämmelser om val av ersättarna kunna inarbetas i det förslag till vallag som utlovats till höstsessionen. Sedan har, fru talman, en annan mera fristående fråga aktualiserats i anledning av ersättarpropositionen. Det gäller frågan om antalet ledamöter i riksdagen. I motioner från moderata samlingspartiet och från några folkpartister har det, som vi hört, krävts en sänkning av antalet ledamöter till 299. I en enskild motion kräver dessutom herr Sjöholm en nedskärning till 175 vilket om jag förstått honom rätt närmast skulle vara att betrakta som en första etapp. Hur långt ned han egentligen skulle vilja gå har han dock inte angivit i motionen, men han kommer efter mig på talarlistan och kan kanske i sitt inlägg klargöra om han anser att det behövs någon riksdag över huvud taget. I utskottet har han emellertid inte fått någon reservant på sin linje, och jag lämnar därför hans förslag därhän så länge. Antalet riksdagsmän bantades ju ned ganska kraftigt redan vid besluten 1968—1969 om övergång till enkammarsystemet. Tidigare hade riksdagen sammanlagt 384 ledamöter. Besluten 1968-1969 innebar således en reducering med 34. Om riksdagen skulle följa reservanterna i utskottet skulle antalet skäras ned med ytterligare 51. Sammanlagt skulle således på några få år antalet riksdagsledamöter minska med 85, vilket är en minskning på gott och väl en femtedel. Det gäller således en mycket omfattande nedskärning. Även om vi lägger till de 15—20 ledamöter som genom det föreslagna ersättarsystemet mera stadigvarande kommer att tjänstgöra i riksdagen skulle det bli fråga om en reducering med ett 70-tal. Det enda skäl som anförts för en sådan reducering är, såvitt jag kunnat finna, att riksdagens arbetsbörda därmed skulle lätta. Det seriösa argumentet för en minskning av riksdagens arbetsbörda är i sin tur att ledamöterna skulle få bättre möjligheter till verksamheter av olika slag utanför riksdagen. Detta är en viktig fråga, och jag skall återkomma något till den senare. Men först några andra reflexioner. Det är enligt min mening, fru talman, inte riktigt att se frågan om antalet riksdagsmän enbart som en arbetsteknisk fråga; den måste ses i ett vidare perspektiv. Helt allmänt vill jag säga, att jag anser att det är till gagn för hela det politiska livet i en demokrati, att det finns ett förhållandevis stort antal människor som huvudsakligen sysslar med politik. Det innebär att det finns många vägar för de enskilda människorna att nå fram med krav och förslag och att det ges många möjligheter till debatt och information. Chanserna att de enskilda människorna personligen känner en riksdagsman ökar givetvis om antalet riksdagsmän är förhållandevis stort. Därmed ökar också möjligheterna till politisk information och politiskt inflytande. Vidare anses det ganska allmänt att det är riktigt att riksdagsmän gör en rad mera specifika insatser vid sidan om det egentliga riksdagsarbetet. Vi anser att det är riktigt med ett inslag av parlamentariker i t.ex. verksstyrelser, i AB Statsföretag och inte minst i offentliga utredningar. Om det skall bli meningsfulla insatser härvidlag krävs det en spridning av uppdragen. Mer än ett par tre uppdrag av denna typ orkar de flesta inte med vid sidan av riksdagsarbetet och andra uppgifter som mer eller mindre automatiskt följer med riksdagsmannaskapet. Det anses således riktigt att riksdagsmän gör insatser över ganska vida fält. Men om vi blir för få försvåras detta enligt min uppfattning. Därmed bäddar man således för en ytterligare byråkratisering av det politiska livet, för ett ytterligare förstärkt tjänstemannavälde över viktiga samhällsfunktioner och för en ökad tyngd för de särintressen som representeras av intresseorganisationerna. Jag har således en hög värdering av det politiska arbetets betydelse, och jag är motståndare till s.k. reformer som kan leda till att förutsättningarna för politiskt arbete och politiskt ansvarsutkrävande försämras. Frågan om antalet ledamöter i riksdagen är också viktig från representativitetssynpunkt, som herr Johansson i Trollhättan redan varit inne på. Sverige är beträffande ytvidden ett stort och beträffande närings-, yrkesoch bebyggelsestruktur ett rikt differentierat land. Det är viktigt att ledamotstalet i riksdagen är så stort att olika meningsriktningar kan ges en regionalt differentierad representation vad gäller yrken, intressen, ålder, kön etc. Ju färre ledamöter det finns i riksdagen, desto svårare blir det att tillgodose dessa representativitetsaspekter. I sammanhanget kan det nämnas att om moderata samlingspartiet och folkpartisterna fick som de ville i den här frågan, så skulle — om nuvarande opinionssiffror står sig — båda de partierna bli helt orepresenterade i ytterligare ett antal valkretsar. Jag vet inte vad man inom dessa partiers regionala organisationer skulle säga om en sådan utveckling. Det får väl vara en sak mellan dessa partiers företrädare och deras valmansoch medlemskår. Men ur principiell synpunkt tycker jag det skulle vara att beklaga, om antalet riksdagsledamöter sattes så lågt att även förhållandevis stora partier — det gäller här partier med över 10 procent av valmanskåren — blev orepresenterade i stora områden av landet. Det är knappast troligt att ens moderater och folkpartister skulle tycka att det var till gagn för den politiska aktiviteten eller den politiska opinionsbildningens mångsidighet i dessa områden. Det har ibland sagts i debatten att den svenska riksdagen är ovanligt stor, om man gör en internationell jämförelse. Detta är inte med sanningen överensstämmande. Det finns gott om parlament världen över som har mycket högre ledamotstal. Det finns t.o.m. exempel på länder med tvåkammarsystem där inte bara den nedre kammaren utan också den övre är större än den svenska riksdagen eller nästan lika stor. Däremot är det riktigt att våra nordiska grannländer har mindre parlament. Den finska riksdagen har 200, det danska folketinget 179 och det norska stortinget 150 ledamöter. Men intressant i sammanhanget är att om man sätter antalet parlamentariker i relation till befolkningens storlek, så får man i alla de fyra länderna ungefär samma tal. I Sverige svarar en riksdagsman mot ungefär 23 000 invånare, i Finland är det nästan exakt samma antal, i Norge och Danmark ligger det endast obetydligt högre. Det är således inte på det viset att vårt arma land är fullständigt nedtyngt av politiker, medan våra grannländer lättvindigt undsluppit denna börda. Riksdagsmannatätheten är ungefär densamma i alla de fyra länderna. Slutligen, fru talman, några ord om de arbetstekniska argument som tjänat som huvudmotivering för kraven på ett lägre ledamotstal. Man anser kort och gott att det finns ett klart samband mellan antalet ledamöter och riksdagens arbetsbörda. En reducering av antalet ledamöter skulle leda till en väsentlig minskning av arbetsbördan — det är tanken. Det är mycket diskutabelt om det finns ett sådant samband, och det är i varje fall ingalunda klart. Om det fanns ett sådant direkt samband borde man ju jämfört med Sverige i Finland klara av sina riksdagssessioner på gott och väl halva tiden, i Danmark på halva och i Norge på mindre än halva tiden. Men det gör man inte. I själva verket är det så, att man i samtliga dessa länder snarast har längre sessionstider än i Sverige. I såväl Danmark som Norge startar man i början av oktober och håller på till långt in i juni. Extra sommarmöten är dessutom vanliga, åtminstone i Norge. Och i Finland är riksdagen enligt uppgift samlad praktiskt taget året runt. Den enkla slutsatsen man kan dra av detta är att det inte finns något enkelt samband mellan antalet ledamöter och sessionstid. Det är andra faktorer som är avgörande för den ökade arbetstid, som man finner i praktiskt taget alla parlament i den demokratiska världen. Den viktigaste faktorn härvidlag är säkerligen det ökade samhälleliga engagemanget över allt vidare sektorer. Det är helt enkelt så, att det blir allt fler och alltmer komplicerade frågor som kräver politikernas tid för penetrering och beslut. Den som drömmer om minskat arbete och kortare sessioner drömmer enligt min mening en nostalgisk och orealiserbar dröm. Ett minskat antal ledamöter i riksdagen kommer i varje fall inte att leda till att den drömmen går i uppfyllelse. Jobbet måste ju göras. Har man ett lägre antal ledamöter, kommer dessa säkerligen att bli än hårdare bundna till Stockholm. Om riksdagsmännen är färre, blir det således ännu svårare att komma loss för aktiviteter i hemorten och på annat håll utanför riksdagen. Även detta talar således mot förslaget att reducera antalet ledamöter. Vad jag här sagt innebär naturligtvis inte att jag nonchalerar behovet av reformering av riksdagens arbetsformer. En sådan reformering bör komma till stånd — det är jag fullt införstådd med. Men det är en sak för sig, som vi inte har att ta ställning till i dag. Den blir aktuell nästa år, när vi får propositionen på grundlagberedningens samlade förslag. Med detta ber jag, fru talman, att få yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan i dess betänkande nr 30.
Fru talman! Jag får börja med att tacka herr Fiskesjö för att han presenterade min motion. Ett slag trodde jag att han skulle göra det så utförligt att jag själv skulle slippa, men så stannade han av. Han tog åtminstone också den tid i anspråk som jag antecknat på talarlistan. Om vi skall ha 350 ledamöter, får man kanske hålla sig inom de tidsramar som vi anger på papperet; annars är de tämligen värdelösa. Jag har djärvts väcka en motion som mycket riktigt innehåller att man skulle nöja sig med 175 ledamöter. Det är fullt realistiskt, som jag ser det. I motionen har jag skrivit att jag anser att bevisbördan ligger hos dem som hävdar att det är ett för litet antal. Något sådant bevis finns inte i utskottsbetänkandet, och det har inte heller kommit fram nu i debatten. Vi kanske får höra något sedan. Det enda motargument som hittills har synts till är att man behöver så många för att man skall täcka hela landet geografiskt. Det är ett mycket dåligt och ihåligt argument. Då kan man ju fråga sig varför vi en gång avskaffade bostadsbandet — det var ju en garanti för att man fick folk som var hemmahörande i de valkretsar där de valdes. När kommunsammanläggningen är fullt genomförd, får vi i detta land 270 kommuner. Man skulle alltså kunna utse en riksdagsledamot från varje kommun, och ändå fick man 80 stycken över. Det kanske vore en metod att tillämpa. Åtminstone skulle den vara bra på det sättet att ingen kommun blev utan talare här när man skiftar byte i utlokaliseringsdebatter. Då fanns det en från varje kommun som kunde göra sin röst hörd i denna bypolitiska parad i rikspolitiken som vi upplever en gång varje termin. Någon bättre geografisk spridning kan man inte tänka sig än att man skulle ha 270 ledamöter — man skulle få en för varje kommun. Med nuvarande antal ledamöter skulle man som sagt få 80 över. Nu skall jag inte läsa upp det som herrar Hernelius och Johansson i Trollhättan redan har läst. Det har också tvistats litet om i vilken kammare man skulle överväga detta. Men vad man sade 1968 står refererat i årets utskottsbetänkande, nämligen att ”en ersättarinstitution i viss mån kan tillgodose samma intresse som ett högt ledamotsantal”. Så står det obestridligen. Nu skall vi alltså ha dels ett ersättarsystem, dels ett högt ledamotsantal. Det är kaka på kaka, som man brukar säga. Herr Johansson kan dock icke komma ifrån att så står det — hur man än överväger och i vilken kammare man än överväger. Då har vi fått båda dessa system samtidigt. Ett lägre ledamotsantal skulle ju resultera i att vi fick rimligare arbetsförhållanden i denna riksdag, och jag tror inte jag behöver närmare utveckla att vi behöver det. Dessutom skulle naturligtvis — det är en biverkan men en gynnsam biverkan — kostnaderna minskas med några miljoner årligen, och det är dock pengar det med. Jag tror bl.a. att våra väljare tycker att några miljoner är rätt mycket pengar, om man kan spara dem utan men för något, och det anser jag att man kan. Sedan vore det naturligtvis, fru talman, bättre om inte vi själva beslöt hur många vi skall vara här, liksom det vore bättre om vi inte själva beslöt vilka förmåner vi skall ha. Nu tror jag inte det är genomförbart, men det skulle vara väldigt bra om man kunde ha ett sådant system. Vi är dock här som ombud för det svenska folket, och om man skulle fråga dem som har skickat hit oss vilket antal de tycker är lämpligt, så skulle man nog komma närmare min siffra än utskottets. Om man skulle komma över eller under min siffra vågar jag inte säga, men jag tror att man skulle komma ganska nära den. Det kanske ändå skulle säga oss något. Man talar gärna om gräsrotsdemokrati, att man skall lyssna på rörelsen osv. Det kanske inte är så dumt. Jag tror inte att demokratin skall göra halt inför frågor som rör oss själva som riksdagsledamöter. Sedan är det givetvis så, att om man gick ned så djärvt som till 175 ledamöter, skulle det medföra en nackdel som herr Fiskesjö var inne på men som jag menar skulle kunna vändas till en fördel. Det är riktigt att om man gick ned så lågt skulle i vissa valkretsar både folkpartiet och moderaterna och kanske även centerpartiet — det glömde herr Fiskesjö — bli utan mandat. Och det vore naturligtvis en olycka — det håller jag med om. Men för att freda sig mot detta skulle man tvinga dessa tre partier att gå samman i ett parti. Detta är en ytterligare fördel som jag ser här. Partierna skulle alltså av ren självbevarelsedrift slå sig ihop. Det är naturligtvis en kraftig medicin, men det verkar som om det skulle behövas en sådan för att forcera den tröghetens lag som råder på det här området. Jag tror också att detta skulle vara att följa våra väljares linje i stor utsträckning. Det idealtillstånd som jag ser, fru talman, är således att vi skulle få en rimligt stor riksdag med rimliga arbetsförhållanden, sammansatt av representanter för två partier som alternerade vid makten. Det skulle bli en demokratins pånyttfödelse som jag tror inte skulle vara obehövlig. Ett förverkligande av tankegångarna i min motion skulle leda fram till detta idealtillstånd, och följdriktigt borde jag yrka bifall till motionen. Men det sägs ju att politik är det möjligas konst, och jag har inga förväntningar om någon större anslutning till något förslag i den riktningen. Därför skall jag i stället ansluta mig till reservationen 2 av herr Ahlmark och yrka bifall till den. Den är dock ett steg i rätt riktning. Jag tycker det är ett helt otillräckligt steg, men ett steg i rätt riktning är ju alltid något. Jag yrkar alltså bifall till reservationen 2.

Fru talman! Jag vill bara helt kort säga att Sten Sjöholm gör det väldigt lätt för sig. Han skriver i sin motion och säger från kammarens talarstol att bevisbördan åligger dem som har intagit en annan ståndpunkt än han själv. Jag har anfört en lång rad argument för den ståndpunkt som jag intagit; herr Sjöholm har inte anfört ett enda argument utöver detta arbetstekniska, som jag berörde ganska utförligt i mitt förra inlägg. Jag skulle vilja uppmana herr Sjöholm att påta sig en liten del av bevisbördan, åtminstone för sin egen motion.

Fru talman! Först vill jag säga till herr Fiskesjö att vad jag sagt är att bevisbördan bör ligga på dem som vill ha ett större antal ledamöter. Det är alldeles självklart, och det tycker jag inte behöver motiveras närmare. Om man med ett färre antal ledamöter får rimligare arbetsförhållanden och mindre kostnader, så ankommer det givetvis på den som inte vill ha det att förklara varför han inte vill det. Det är ju ändå det rimligare förslaget. Jag frågar därför: Var finns bevisen för att det skulle bli annorlunda — och vad skulle bli annorlunda — om man hade 175 ledamöter i stället för 350? Skulle något enda beslut i denna kammare då bli annorlunda? Är det inte i stället så, om vi skall vara uppriktiga, att de beslut som fattas i utskotten står sig här i kammaren? I någon mån är ju denna kammare bara en expeditionsetapp för de beslut som fattas i utskotten. Nej, färre ledamöter skulle inte betyda det ringaste, ty 98—99 procent av alla de utskottsbetänkanden som kommer på vårt bord blir också utan några ändringar riksdagens beslut. Tala om för mig vad det är för nackdelar med det lägre antalet, herr Johansson i Trollhättan och herr Fiskesjö! Det är bara det jag efterlyser. Sedan sade jag inte, herr Johansson, att vi skulle välja en ledamot från varje kommun; jag sade att den geografiska täckningen skulle bli perfekt med 270 ledamöter. Det skulle inte behövas fler. Det är alldeles ofrånkomligt. Jag sade också att från vissa synpunkter kunde det vara ett bra förslag, men jag förespråkade det inte, eftersom jag förstår att det är omöjligt att genomföra. Vidare ondgjorde sig herr Johansson över att jag sade att vi skulle ha en annan instans för att klara ut hur många ledamöter vi skulle vara. Det är inte bra att vi gör det själva, och varför skulle jag tala för ett förslag som är orealistiskt? I samma andetag kom då herr Johansson in på att Förenta nationerna vore en lämplig sådan instans, och då vill jag genast replikera: Varför tala om sådant som inte är genomförbart? Både herr Johansson och jag kan raljera, men då skall vi inte heller missuppfatta varandra i onödan. Om man föreslår 175 ledamöter, så är ju det ett mycket lägre antal än det nuvarande, och eftersom vi är så fastlåsta i etablerade föreställningar går det tydligen inte att skära ner antalet på det sättet. Jag ville emellertid veta varför det inte går att göra det. Vad är det som skulle bli sämre? Vidare tror jag inte alls att det är så som herr Johansson sade, att människorna ute i glesbygden vill ha en hel massa riksdagsmän. Det tror jag inte alls att de vill. Däremot tror jag att de vill ha bra riksdagsmän, som gör ett gott arbete. Men de skulle säkerligen nöja sig med 175 ledamöter, om dessa också kunde få sådana arbetsförhållanden att jobbet blev bättre utfört. Det kan nämligen inte vara bra att, som vi gör, sitta här till kl. 2 eller halv 3 på nätterna. Då kan det inte bli något bra arbetsresultat. Det kan inte vara bra för vare sig ledamöternas hälsa eller för resultatet av det arbete de utför.

Fru talman! Jag vill bara helt kort påpeka att jag i mitt anförande, som herr Sjöholm ansåg var alltför långt, mycket utförligt uppehöll mig vid argumentationen för ett förhållandevis högt antal riksdagsledamöter. Herr Sjöholm vill väl inte att jag skall upprepa mitt anförande? Jag ber att få hänvisa herr Sjöholm till protokollet; där finns argumenten.
Fru talman! Nej tack, herr Fiskesjö, upprepa det inte — jag tyckte det var tillräckligt att höra det en gång. Det överskred med det dubbla den tid som herr Fiskesjö angivit — det var bara det jag påpekade. Gör man så är det meningslöst att ha uppgifterna om beräknad tid för anförandena. Men ta nu inte detta så allvarligt. Det är klart att man kan motivera ett högt antal ledamöter. Men därmed har man inte avfärdat motiven för ett lägre antal. Jag vill veta varför det inte skulle gå med ett lägre antal. Ett land som Holland har inte mer än hälften så många riksdagsledamöter som vi har, trots att man där har en mycket större befolkning. Det går alltså. Och det är klart att det skulle gå att ha 175; det finns ingen här som kan bevisa att det skulle ge ett sämre resultat. Jag sade aldrig, herr Johansson i Trollhättan, att glesbygdsbefolkningen inte vill ha en massa riksdagsmän från en och samma glesbygd. Jag menar att man allmänt anser att det är onödigt med så många riksdagsmän som vi nu har, varifrån de än kommer. Resonemanget om kvalitetsgradering begrep jag verkligen inte. Vilket antal man än bestämmer sig för blir en massa kandidater utslagna. Alldeles säkert finns det människor som blivit utslagna i riksdagsvalen som är mycket bättre än många av oss som nu sitter här. Allmänheten är dessutom låst — det är en annan sak, som vi inte skall gå in på — när den väljer; det är partiinstanserna som bestämmer vilka som skall komma in i riksdagen, inte väljarna egentligen. Den valsedel som är komponerad av ett antal partifunktionärer står sig. Det är självklart att om man sänkte antalet ledamöter från 350 till 175, så skulle många högt förtjänta riksdagsledamöter kanske inte komma tillbaka. Men det kan väl ändå inte vara ett argument för att behålla antalet. De som kommer tillbaka kanske är sämre i många avseenden, men det kan vi inte reglera, herr Johansson. När vi gick över från tvåkammarsystem till enkammarsystem var det en del som inte kom tillbaka. Skulle vi alltså då ha opponerat oss därför att vi därigenom blev av med en del bra riksdagsledamöter? Det kan ju inte vara rätt. Men jag har inte kvalitetsgraderat ledamöterna. Jag förstår att herr Johansson inte vill lägga sig i diskussionen om att slå ihop de borgerliga partierna till ett enda parti. Men det skulle vara intressant att höra om inte herr Johansson ändå tycker att det skulle vara bra med ett tvåpartisystem i detta land. Det skulle vitalisera demokratin och göra den bättre i många avseenden. Om man med ett bra förslag kan få en bra följdverkan, tycker jag att man skall försöka genomföra det.
Fru talman! Frågan om att ordna ersättare för riksdagsledamöter väcktes redan 1928 i en motion. Konstitutionsutskottets avstyrkande vid den tiden byggde främst på invändningen att riksdagssuppleanterna inte skulle hinna förvärva den erfarenhet och vana vid riksdagsarbetet som erfordrades för att deras insats skulle bli av värde. Det blev sålunda avslag både då och senare 1950. Författningsutredningen föreslog att ersättare skulle utses ”genom fortsatt sammanräkning”, som det hette. Utredningens förslag mottogs positivt av remissinstanserna men prövades inte i samband med enkammarreformen. I samband med ett motionsförslag i fjol underströk konstitutionsutskottet vikten av att förslag om ersättare för riksdagsledamöter, avseende ersättare inte endast för riksdagsledamot som är statsråd eller talman utan även för frånvarande riksdagsledamot i övrigt, framlägges i god tid före nomineringarna till 1973 års val. Med hänsyn till vad som upplysts förutsätter utskottet ”att förslag — efter sedvanlig remissbehandling — såväl avseende ersättare för riksdagsledamöter som beträffande valförfarandet kommer att framläggas under vårriksdagen 1972 — — —”. I propositionen 66 föreslås nu — i enlighet med grundlagberedningens betänkande — införande av en ordning med ersättare inte bara för talman och statsråd utan även för ledamot som beviljats ledighet för minst en månad. Jag har anslutit mig till detta förslag och finner det riktigt att ersättarsystemet får gälla för alla tre grupperna. Jag anser även att minimilängden på ledigheten är väl avvägd. Redan vid behandlingen av frågan om enkammarriksdag var ledamotsantalet under diskussion. Vi var många som menade att ett lägre antal kunde diskuteras. Det gick emellertid inte att få majoritet härför. I grundlagberedningen väcktes tanken på att införandet av ett ersättarsystem skulle kombineras med en sänkning av ledamotsantalet. Majoriteten ansåg emellertid att ytterligare erfarenheter borde avvaktas innan denna fråga prövades. Själv har jag som sagt varit inne på tanken om ett lägre ledamotsantal. Enkammarreformen, i vilken förvisso åtskilligt kan diskuteras och önskas annorlunda, har emellertid inte prövats ens under en första valperiod. Denna tidpunkt är därför enligt min mening inte den riktiga att förändra ledamotsantalet. Med hänsyn till den korta tid under vilken nuvarande ordning fungerat och till vad utskottet i övrigt anfört i fråga om möjligheterna att bereda olika landsdelar allsidig representation i riksdagen har jag biträtt utskottsmajoritetens förslag om ett oförändrat ledamotsantal. När det gäller formerna för utseende av ersättare kan olika system tänkas och motiv anföras för dem alla. Själv förordar jag gruppersättarsystemet, där alltså ersättare utses från samma parti och valkrets och från samma listtyp som ledamotens. I princip skulle man alltså tillämpa samma regler som nu tillämpas när efterträdare till avgången ledamot utses. Grundlagberedningens slutliga förslag, som nu remissbehandlas, kommer i övrigt att prövas senare. Detta gäller t.ex. ersättarens tjänstgöring i utskott. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Herr Sjöholm framhöll i sitt senaste inlägg att jag inte skulle ta vad han sade så allvarligt. Jag kan försäkra herr Sjöholm, att det inte finns någon som helst risk för en sådan fatalitet.

Fru talman! Som dubbel motionär i ärendet känner jag ett behov av att säga några få ord, även om jag med mitt inlägg bryter mot en gammal god regel att inte gå upp som talare efter ett bifall till motion. Men jag lovar att bli ytterst ordknapp. Det är inte bara meningsmotståndares argument utan också frågans ensidiga belysning som manat mig upp i talarstolen. Uppmärksamheten har t.ex. i påfallande hög grad knutits till inkomsterna för de statsråd som är riksdagsmän. Denna frågas lösande ser jag i detta sammanhang som en bieffekt. Det hade funnits flera sätt att angripa den frågan. Huvudeffekterna är i stället som jag ser det att det kan bli mera uträttat i riksdagsarbetet, om det antal kandidater som valet gäller reellt kan gå in i riksdagsarbetet, och att riksdagsmännens kontakter med livet utanför riksdagshuset underlättas. Hur är det nu? Under utskottsdagarna är riksdagsmännen, i varje fall de som representerar ett regeringsparti, hårdast bundna. Behoven av att komma loss styrs följaktligen mot plenidagarna med kända reaktioner som följd. Tillgång till några suppleanter, främst för statsråden, skulle lätta situationen indirekt på utskottssidan. Möjligheterna till kontakter utanför riksdagshuset måste rimligen öka, om suppleantfrågan får en vettig lösning. Är ett förhållandevis stort antal riksdagsmän en vettig ordning? Jag tycker det. Vårt land är inte folkrikt, men det är stort. Det går åt ett ansenligt antal mandat, om det inte skall bli för glest mellan riksdagsmännen. Nu anvisade herr Sjöholm i sitt första inlägg en lösning. Han talade om möjligheten att välja en riksdagsledamot för varje kommun, en tanke som faktiskt aldrig har dykt upp hos mig. Vi kanske har att motse en motion från herr Sjöholm nästa gång det blir allmän motionstid. Herr Sjöholm är ju inte känd för att sky djärva lösningar på olika problem. Problemet med det myckna pratandet och frågandet här i kammaren kan lösas med ökad självdisciplin. Att inskränka på antalet riksdagsmän i förhållande till det antal som väljs anser jag vara en dålig lösning, som kan gå ut över riksdagens folkliga förankring. När problemet nu är på väg att lösas, är jag med anknytning till det senast sagda också till freds med att den underliga tanken på rikssuppleanter har avvisats. Jag ansluter mig, fru talman, såsom tacksam motionär till det bifallsyrkande som framförts av herr Johansson i Trollhättan.
Fru talman! Det är väl ändå onödigt att uppta tiden på det sätt som herr Gustavsson i Eskilstuna gjorde. Jag har redan klargjort att talet om en riksdagsledamot från varje kommun bara var ett inlägg i debatten för att klargöra att det inte behövs 350 ledamöter för att täcka Sverige. Jag framhöll för herr Johansson i Trollhättan att det inte var något förslag. Det kommer ingen motion om detta, herr Gustavsson. Till herr Fiskesjö vill jag säga att skall man behöva tänka så länge på en kvickhet att man begär replik när man inte har rätt att göra det, tycker jag att man skall hålla inne med kvickheten.
Fru talman! Nio tiondelar av denna debatt har handlat om ett förslag som inte ligger på riksdagens bord men som en minoritet inom utskottet skulle ha önskat se där, ett förslag om en minskning av antalet ledamöter i riksdagen. Jag känner för min del inget behov av att försöka tillföra den debatten något ytterligare bränsle. Den tiondel eller mindre av debatten som handlat om det förslag som faktiskt ligger på riksdagens bord, ett förslag om införande av ersättare för riksdagsledamöter, har andats den största samstämmighet, frid och endräkt. Egentligen finns det föga skäl för mig att gå in i debatten. Den kritik som förekommit har varit marginell. Men jag kanske bör lämna en kommentar på en punkt. Herr Fiskesjö hade vissa invändningar mot den fördelning vi gjort mellan grundlag och vanlig lag av reglerna om ersättare. Han menade att så viktiga ting som villkoren för att ersättare skall få inkallas till tjänstgöring i riksdagen — tidsgränsen på 30 dagar — borde stå i grundlag och inte i vanlig lag. Principiellt finns det mycket som talar för denna ståndpunkt. Att vi likväl inte valt den metoden beror främst på att vi i likhet med herr Fiskesjö har ansett, att när man första gången inför en ordning med ersättare i riksdagen har man anledning att pröva sig fram. Kanske får man rätt snart orsak att ändra den ordningen. Måhända visar det sig att systemet med ersättare fungerar så utmärkt att riksdagen mycket snabbt vill vidga möjligheten att inkalla ersättare. Det går då mycket lätt om det gäller en vanlig lag. I ett senare skede kan reglerna införas i grundlag. Jag kan ge ytterligare en upplysning. Då regeringen valde lösningar i dessa olika marginella frågor, tog den också hänsyn till vad som framkommit vid kontakter i ärendet med partiledarna.

Fru talman! Jag skall inte säga att statsrådet Lidbom ondgjorde sig — men det var bra nära — över att nio tiondelar av debatten hade rört förslag som inte låg på riksdagens bord. Jag kan inte finna något felaktigt i det. Vi kan inte göra någon åtskillnad mellan förslag som ligger på riksdagens bord och förslag som riksdagen önskar få på sitt bord, och ledamöter av denna riksdag vill ha ett förslag på detta bord om en minskning av antalet ledamöter! Det borde statsrådet Lidbom visa samma respekt mot som mot förslag han själv har lagt på samma bord. Jag är tacksam för att herr Lidbom sade detta. Det ger mig anledning att än en gång understryka att riksdagen — mot andemeningen i konstitutionsutskottets betänkande att man i samband med införandet av ersättare skall överväga frågan om minskning av antalet ledamöter i kammaren — nu står beredd att i stället de facto öka detta antal.
Fru talman! Förlåt att jag återkommer. Jag hade ingen aning om att herr Hernelius hade så ömma tår och var så känslig. Det var inte ett ögonblick min avsikt att kritisera herr Hernelius eller någon annan som har velat diskutera det lämpliga antalet ledamöter i riksdagen.

Fru talman! Jag finner det inte vara en marginell fråga om företrädarna för en meningsriktning gång efter annan framför kravet på en minskning av ledamotsantalet och fullföljer detta krav i kammaren.
Fru talman! Jag börjar bli orolig över min förmåga att uttrycka mig. Vad jag kallade marginella frågor var de frågor som jag själv behandlade. Jag talade närmast om den lämpliga fördelningen av reglerna på vanlig lag och grundlag. Det är, sett i ett större perspektiv, en marginell eller en teknisk fråga. Jag vill således återigen säga att det anförda inte var avsett som en förolämpning mot herr Hernelius.
Fru talman! Med anledning av statsrådet Lidboms inlägg vill jag säga att jag, vad gäller den lagtekniska regleringen av ersättarsystemet, kan hålla med honom om att systemet till en början inte bör vara för svårt att ändra. Men det är tänkt att den nya riksdagsordningen — som jag hoppas att vi kommer att få — skall kunna ändras genom ett beslut med kvalificerad majoritet. Den text som nu finns i den särskilda lagen bör således lämpligen införas i den kommande nya riksdagsordningen. Jag vill vidare passa på tillfället att säga till herr Sjöholm att jag väl ändå måste invänta vad han har att säga innan jag kan replikera på det han sagt.

Fru talman! Jag vill till en början uttala min tillfredsställelse över att allmän enighet tycks råda rörande grunddragen i den rättshjälpsreform som nu ligger på riksdagens bord.

När det gäller dessa grundläggande förutsättningar för rättshjälpen har några delade meningar inte förts fram. Möjligheterna till rättshjälp kan emellertid inte stå till buds utan några begränsningar. De resurser som kan ställas till förfogande för rättshjälpen är begränsade. En angelägen uppgift är därför att så långt som möjligt garantera att resurserna kommer till användning där de behövs bäst. Inom ramen för den nyss angivna målsättningen har därför föreskrivits vissa begränsningar för rättshjälpens tillämpningsområde. En sådan begränsning är enligt propositionen att rättshjälp såsom en social förmån i princip inte skall kunna lämnas i angelägenhet som har samband med näringsverksamhet. Näringslivets behov av bistånd i rättsliga angelägenheter får lösas på annat sätt än genom den statliga rättshjälpen. Principen att näringsidkarna skall stå utanför rättshjälpen har emellertid inte gjorts undantagslös. När det gäller t.ex. hantverkare, jordbrukare och liknande kategorier i små ekonomiska omständigheter finns det möjlighet att lämna rättshjälp även i angelägenhet som har samband med deras rörelse. I en reservation som avgetts av företrädare för samtliga borgerliga partier hemställs om nya överväganden och förslag i denna del. Vad som anförs till stöd för detta yrkande innehåller emellertid inte såvitt jag kunnat finna något konkret underlag för en annan lösning av denna fråga än den som upptagits i propositionen. När det gäller innebörden och omfattningen av rättshjälpen föreligger sålunda i allt väsentligt enighet. De meningsskiljaktigheter som uppstått under utskottsbehandlingen hänför sig i stället till vissa frågor som rör rättshjälpens administration och organisation. Denna del av rättshjälpsreformen är av utomordentligt stor betydelse. En ändamålsenlig lösning av de organisatoriska frågorna är en förutsättning för att reformen skall kunna föras ut till de människor som har det största behovet av ökat rättsskydd och för att den ekonomiska satsning från det allmännas sida som reformen innebär skall ge största möjliga utbyte. Den i propositionen föreslagna organisatoriska lösningen innebär i korthet att det skall finnas en särskild regional organisation, rättshjälpsnämnden, som skall sköta de nödvändiga myndighetsfunktionerna i rättshjälpssystemet, dvs. pröva ansökningar om rättshjälp, beräkna kostnadsbidrag, förordna biträde osv. Dessutom skall det i varje län finnas en allmän advokatbyrå med uppgift att bedriva advokatverksamhet. Den centrala tillsynen och samordningen av rättshjälpsverksamheten skall skötas av ett centralt organ som föreslås inordnat i domstolsverket. Huvudmannaskapet för rättshjälpsorganisationen skall enligt propositionen helt ligga hos staten. Till bilden hör också att till biträde vid rättshjälp eller till offentlig försvarare skall utses den som den rättssökande begär. Det är alltså den rättssökande själv som bestämmer om privatpraktiserande jurist eller jurist vid allmän advokatbyrå eller någon annan skall biträda honom. Ersättningen till biträde och offentlig försvarare skall bestämmas efter taxa. När det gäller rättshjälpens organisatoriska uppbyggnad innebär propositionen vidare att domstolsverket skall ha ansvaret för att en enhetlig och ändamålsenlig tillämpning av rättshjälpslagen upprätthålles. Detta möjliggörs dels genom att verket utfärdar föreskrifter och anvisningar för tillämpningen, dels genom att talan mot nämndernas beslut kan föras hos verket. I förhållande till de allmänna advokatbyråerna har domstolsverket en helt annan ställning och befattar sig endast med de rent administrativa ärendena men däremot inte med själva advokatverksamheten. Verkets ställning är sålunda principiellt densamma i förhållande till de allmänna advokatbyråerna som i förhållande till de allmänna domstolarna. De allmänna advokatbyråerna skall drivas på samma villkor som enskilda advokatbyråer och alltså debitera för sina uppdrag, så att full kostnadstäckning erhålls. Taxorna för ersättning till biträde och offentlig försvarare är avsedda att bygga på de allmänna advokatbyråernas kostnader. I borgerliga reservationer har yrkats på vissa ändringar i denna organisatoriska uppbyggnad. Yrkandena går ut på dels att huvudmannaskapet för de allmänna advokatbyråerna skall ligga på landstingen och inte staten, dels att centralmyndigheten endast skall ha befattning med rättshjälpsnämnderna men inte med de allmänna advokatbyråerna och utgöras av en särskild myndighet vid sidan av domstolsverket. I en reservation från företrädare för moderata samlingspartiet har vidare yrkats att ersättning till biträde och offentlig försvarare inte skall bindas vid taxor. Motiveringen för dessa ändringsyrkanden synes vara att de i propositionen valda lösningarna inte skulle innebära tillräcklig garanti för ett fritt advokatval och en självständig advokatkår. Som jag nyss sagt innebär propositionen att det är den rättssökande som själv utser sitt biträde. Häri ligger den starkaste garantin för valfrihet, och jag menar då med valfrihet också frihet att välja biträde på allmän advokatbyrå. En sådan valfrihet förutsätter också att det finns allmänna advokatbyråer inom räckhåll för alla. När det gäller garantier för en självständig advokatkår ligger dessa i det nya rättshjälpssystemet framför allt däri att de allmänna advokatbyråerna driver sin verksamhet på samma villkor som de privatpraktiserande och inte subventioneras i någon form. Detta förutsätter en central tillsyn och underlättas i hög grad om samtliga allmänna advokatbyråer står under samma huvudman såsom föreslagits i propositionen. De i reservationerna framförda lösningarna med landstingen som huvudmän för de allmänna advokatbyråerna utan någon central tillsyn eller samordning av verksamheten skulle kunna innebära risker både för det fria advokatvalet och för en självständig advokatkår. En uppdelning av huvudmannaskapet för rättshjälpen skulle dessutom medföra betydande svårigheter att kontrollera kostnaderna för reformen och motverka en rättvis fördelning av den samhällsservice som reformen skall erbjuda alla i form av ökat rättsskydd.

Fru talman! Justitieministern underlät att i sitt anförande ge en kort exposé över den historik som ligger bakom den reform som nu ser dagens ljus. Jag skulle i korthet vilja nämna att frågan om en reform av den allmänna rättshjälpen har varit aktuell i ett par decennier och att flera utredningar har sysslat med dessa frågor, både den fria rättegången och den utomprocessuella rättshjälpen. Den princip som varit vägledande för de här utredningarna är den som justitieministern själv refererade till, nämligen att ingen av ekonomiska skäl skall utestängas från möjligheten att ta till vara sina intressen inför domstol och också den principen att var och en skall bidra efter måttet av sin förmåga. Frågan om hur en rättshjälpsreform skall utformas är viktig för det gäller ju egentligen allas likhet inför lagen, möjligheterna att tillvarata sina intressen inför rätta. Den kritik som riktats mot den nuvarande ordningen har främst gällt utformningen av de ekonomiska villkoren och svårigheten för många människor i det här landet att gå till domstol, därför att de helt enkelt riskerar så stora omkostnader att de inte tycker sig kunna bära dem. Bestämmelserna om den fria rättegången gagnar ju endast de mindre bemedlade, och vi har en situation där stora mellangrupper saknar möjlighet att föra sin talan. Därför har det varit naturligt, när vi från oppositionshåll har begärt en reform, att vi också har inriktat oss på den punkt där kritik har riktats mot det nuvarande systemet, nämligen utformningen av de ekonomiska bestämmelserna. När det däremot gäller den organisatoriska sidan har mig veterligen ingen kritik riktats mot det sätt på vilket landstingen i förekommande fall har skött rättshjälpen och på vilket det s.k. Jämtlandssystemet har skötts, utan det har såvitt jag vet fungerat både effektivt och smidigt. Det kom ju betänkanden med förslag om rättegångshjälp både 1958 och 1965, men de ansågs inte kunna ligga till grund för en reform, utan i stället utarbetades inom departementet en promemoria, som skickades på remiss och som blev föremål för en i vissa stycken ganska nedgörande remisskritik. Kritiken gällde väl främst hopkopplingen mellan rättshjälpsmyndigheten och de allmänna advokatbyråerna. Den gällde emellertid i viss mån också den nya principen om att vi skulle få statliga advokatbyråer samt förslaget att taxor skulle fastställas till ledning för arvodena, men den gällde även frågan om att domstolarna inte längre liksom hittills skulle utse offentlig försvarare och bestämma arvoden i processuella ärenden. På den sista punkten har propositionen frångått promemorians förslag, och när det gäller hopkopplingen av rättshjälpsmyndigheten och de allmänna advokatbyråerna har propositionen också frångått förslaget i promemorian. Jag tycker att det kanske ändå finns anledning att notera vad justitieministern säger i propositionen på denna punkt. Det är en redogörelse för remisskritiken, men så säger herr statsrådet att den kritik som har framförts är överdriven — risken för att tjänsteman vid allmän advokatbyrå eller rättshjälpsmyndighet skulle missbruka sin ställning kan inte anses stor. Departementschefen stannar emellertid ändå för att man bör acceptera en lösning som innebär att rättshjälpsmyndigheterna skall vara helt fristående i förhållande till de allmänna advokatbyråerna. Jag vill nämna detta därför att det ger sken av att departementschefen har ändrat promemorians förslag med viss motvillighet, och det ger mig anledning att fråga, om inte departementspromemorians förslag egentligen ger uttryck åt den uppfattning som departementschefen själv har om hur en rättshjälpsreform skall genomföras. Om man ser denna fråga i ett tidsperspektiv, tycker jag det ger anledning till vissa farhågor för utvecklingen. Möjligen är de farhågorna obefogade; jag hoppas det i varje fall. I övrigt — bortsett från de ändringar som jag har nämnt — har man i allt väsentligt följt departementspromemorian. Nu skulle jag först vilja nämna de ekonomiska förbättringarna. Herr statsrådet har varit inne på det och sagt att reformen utgör en god Nr 86 lösning. Vi har i utskottet inte heller haft någon annan mening än att den Onsdagen den är en lösning som bör accepteras. Men jag tror det finns anledning att 24 maj 1972 understryka att de ekonomiska förbättringarna kanske ändå inte är så stora som de ytligt sett kan förefalla, eftersom de kostnadsbidrag som enskilda människor skall betala — och som naturligtvis kommer att gälla många — är ganska stora. De är så stora att det leder till att i många mål och ärenden som är vanligen förekommande och som inte drar så stora omkostnader, att de överstiger kostnadsbidraget, kommer medborgarna själva att vara tvungna att svara för hela rättshjälpskostnaden. Jag menar att man därför inte heller bör överbetona reformens ekonomiska betydelse.

Detta är nämligen enligt lagrådet en väsentlig förutsättning för att reformen skall kunna få något praktiskt innehåll. Vi har i utskottsbetänkandet tagit fasta på detta och också understrukit att vi anser det väsentligt att rättskyddsförsäkringarna kommer att bestå. Men det är inte bara de ekonomiska synpunkterna propositionen handlar om, utan som departementschefen själv har redogjort för innebär förslaget också en organisatorisk förändring, och det är på den punkten jag personligen vill rikta den största kritiken. Jag uppfattar det så, att här föreligger egentligen en ideologisk skiljelinje mellan departementschefen och oss i moderata samlingspartiet. Jag tycker personligen att det är principiellt felaktigt att tänka sig statliga advokatbyråer. Det är, såvitt jag vet, åtminstone i västerlandet en okänd företeelse, och man har väl inte heller i alla öststater börjat med statliga advokatbyråer, men i Sverige skall vi alltså göra det. Jag tycker att en kår av fritt yrkesutövande advokater ändå är något väsentligt för rättsordningen i en demokratisk stat. I synnerhet som jag tror mig veta att den nuvarande ordningen har fungerat bra, tycker jag inte att det finns anledning att frångå denna. Jag vill inte heller tala för att man skall bygga ut i landstingens regi bedrivna advokatbyråer i samma omfattning som departementschefen anser att de allmänna byråerna skall utbyggas, utan jag menar att den nuvarande ordningen bör kunna vara tillfredsställande. Om det i något speciellt fall kan tänkas att behov föreligger av ytterligare någon landstingsbyrå, så tror jag att vederbörande landsting kommer att gå i författning om att inrätta en sådan. Det kan ju inte gärna vara tillfredsställande, tycker jag, att i alla de mål som man kan tänka sig, där anspråk riktas mot staten, en statsanställd advokat skall försvara den enskildes intressen gentemot staten, som dessutom är hans egen arbetsgivare. Jag tycker att det här föreligger en kompetenskonflikt, som från rättssäkerhetssynpunkt inte är tillfredsställande. 155 Nu säger herr statsrådet att det är viktigt med valfrihet, och därför måste varje människa i princip ha möjlighet att välja mellan en privat advokatbyrå och en advokatbyrå i allmän regi. Jag kan inte tycka att det är uttryck för en valfrihet. Valfrihet är väl att man har rätt att välja den advokat som man har förtroende för. I en tid då även advokatyrket blir alltmera specialiserat ställer allmänheten krav på att i ett specifikt mål — det kan gälla vattenrätt, patenträtt, familjerätt eller expropriationsrätt — få tala med någon advokat som är hemma på just det området. Det är en valfrihet och en trygghet som man skall garantera, och det garanterar man inte, enligt mitt sätt att se det, med statliga advokatbyråer, där det lätt blir en opersonlig administration — klienten söker en byrå och inte en viss person. Jag skulle vilja höra hur herr statsrådet tänker att man skall kunna lösa problemet om det fria advokatvalet utifrån de utgångspunkter som jag tycker är väsentliga. Som statsrådet också sade, är en väsentlig motivering för de allmänna advokatbyråerna att de skall få en prisledande funktion, att de skall utöva en kostnadskontroll och att man därigenom skall kunna pressa ned eller hålla kostnaderna för rättshjälpen på en rimlig nivå. Att de hålls på en rimlig nivå är helt rimligt, och jag påstår att domstolarna i sin hittillsvarande verksamhet har fungerat på ett tillfredsställande sätt. Eller anser inte justitieministern att domstolarnas kontrollerande verksamhet när det gäller advokatarvodena har fungerat tillfredsställande? Jag skulle gärna vilja höra justitieministerns synpunkter på detta.

De allmänna byråernas s.k. prisledande funktion kan komma att innebära att de fria företagarna får allt svårare att driva sin rörelse på ekonomiskt rimliga villkor. Även om herr statsrådet uppriktigt strävar efter att det skall bli en fri konkurrens mellan allmänna advokatbyråer och de privatpraktiserande, tror jag ändå att det ligger nära till hands att de allmänna byråerna genom dolda subventioner kommer att driva en prispolitik som försvårar eller omöjliggör en sund konkurrens. Det är inget tilltalande framtidsperspektiv, herr justitieminister, ifall vi skulle få det så, att flertalet rättsärenden handhas av anställda advokater, medan vi får en liten elit av privatpraktiserande advokater som står till tjänst för de bäst betalda personerna i det här landet. Sedan skulle jag vilja gå över till frågan om taxesystemet, och jag skulle vilja ställa en fråga till justitieministern.

Hur skall man tolka den första punkten om ”skälig ersättning”, om man kombinerar det med bestämmelsen i andra punkten om att taxa ”skall tillämpas” i det fall Konungen så bestämmer? Skall en advokat i fortsättningen komma med en kostnadsräkning som skall bedömas i de mål för vilka taxa skall gälla Nr 86 eller skall det vara uteslutet? Skall man kunna frångå den fastställda Onsdagen den faxant 24 maj 1972 Jag tycker för min del att formuleringen taxa ”skall tillämpas” är — SS — — — alltför preciserad, att man egentligen i lagtexten borde ha tillagt ”såvida Förslag till rättsinte särskilda skäl talar för annat” e. d. hjälpslag m.m. Problemet är naturligtvis också vilka grupper av mål som kommer att omfattas av den här taxesättningen. I propositionen sägs bara att när det gäller mål vid domstolarna kan man tänka sig att schablonisera gemensamma ansökningar om hemskillnad och äktenskapsskillnad och att det inte är uteslutet att man också tar med frågan om arvodena i stämningsmål om hemskillnad och äktenskapsskillnad. Även andra familjemål, t.ex. faderskapsmål och bördsmål, kan komma i fråga. Det är ju en ganska tunn beskrivning egentligen med tanke på alla de mål som kan komma i fråga. Jag skulle vilja veta, om justitieministern har någon uppfattning om huruvida det här kommer att bli fråga om omfattande målgrupper eller om den uppräkning som finns här är den som i stort kommer att vara gällande. Över huvud taget anser jag att ett taxesystem är behäftat med vissa brister. Det kan leda till att advokaten har ett minskat intresse av att verkligen lägga ned arbete på ett mål, men det kan också leda till överbetalning i andra fall, och det är svårt att få en klar rättvisa i ett taxesystem. Det har också från vissa remissinstansers sida riktats kritik mot det föreslagna taxesystemet. Personligen tror jag att man kan komma fram till normalarvoden i vissa typer av ärenden. Jag tycker det är ganska naturligt att man går vidare på den väg som man för övrigt redan har påbörjat. Jag vill också i det sammanhanget ta upp en annan fråga, nämligen principfrågan om vem som skall fastställa taxorna. Enligt förslaget skall staten ensam fastställa de taxor som skall gälla för vissa uppdragstagare. Om man tänker sig ett samråd mellan departementet, den centralmyndighet som kan bli inrättad för rättshjälpen, Advokatsamfundet och domstolarna, skulle det vara en rimlig lösning. Men en lösning där staten ensidigt skall bestämma taxorna tycker jag är helt förkastlig. Det strider mot den grundläggande syn man har på hur löner skall bestämmas och hur ersättningar åt uppdragstagare över huvud taget skall fastställas. Jag skall därefter gå över till ett par andra frågor. Det gäller först benämningen allmänna advokatbyråer. Där föreslår propositionen att man inte längre skall använda beteckningen rättshjälpsanstalt utan man skall använda beteckningen allmän advokatbyrå. Vi har i en reservation från moderata samlingspartiet föreslagit att man skall använda beteckningen rättshjälpsbyrå. Titeln advokat har hittills varit förbehållen enskilt verksamma advokater, och det är över huvud taget i hela västvärlden ett uttryck just för fria yrkesutövare. Därför tycker vi att det är olämpligt att man nu lägger sig till med en sådan titel för de statliga rättshjälpsbyråerna. Vad beträffar centralmyndigheten för rättshjälpen har inte vi kunnat acceptera att det domstolsverk som en majoritet i riksdagen har fattat 157 principbeslut om skall handha de här frågorna om administrationen av rättshjälpsnämndernas verksamhet. Vi tycker det är viktigt att rättshjälpsanstalterna intar en självständig ställning i förhållande till domstolarna, och vi tycker att det är principiellt felaktigt att domstolsverket skall ha den centrala ledningen. Vi tror å andra sidan inte att centralmyndigheten behöver vara av en så stor omfattning. Det kan vara en ganska liten institution, men dess självständighet i förhållande till domstolarna bör garanteras.

Man tittar där intresserat efter vilka typer av ärenden som inte skall omfattas av den allmänna rättshjälpen. I propositionen på s. 246 göres vissa exemplifieringar. Statsrådet säger där, att massärenden exempelvis kan utgöras av bouppteckningar, inskrivningsärenden och vissa taxeringsbesvär. Dessutom nämns självdeklarationer. Det vore värdefullt att få veta om statsrådet tycker att även andra typer av massärenden är aktuella eller om man skall uppfatta dem jag nämnt som sådana som enligt departementschefens mening kommer att ligga utanför bestämmelserna om allmän rättshjälp. Det skulle vara betydelsefullt att veta vad den reform omfattar som vi här diskuterar. Jag skulle inte ingå på frågan om näringsidkare, eftersom andra kommer att göra det. Jag vill här bara nämna, att till punkten G har fogats en gemensam borgerlig reservation, som yrkar på bättre rättshjälp åt näringsidkare än propositionens förslag. Frågor om beslutande organ för förordnande av biträde kommer senare att beröras av herr Winberg, varför jag nu inte skall ingå på detta ämne. Jag vill sluta med att nämna en sak som finns upptagen på s. 53i justitieutskottets betänkande och som avser informationen om rättshjälpsreformen. I en motion yrkas på en effektiv och saklig information beträffande reformens innebörd. Utskottet har inte ansett att det i och för sig funnits anledning att tillstyrka motionen. Vi trodde oss kunna utgå ifrån att departementet skulle ombesörja erforderlig information. Personligen måste jag säga att vi har vissa erfarenheter när det gäller information från departementet; i många stycken har den varit bra, men i vissa hänseenden har den varit mindre fullständig. Detta gäller exempelvis propositionen om det olaga vapeninnehavet, där informationen inte skedde på sätt som varit önskvärt. Jag förmodar att departementet i det här hänseendet kommer att ge en god information. Därmed menar jag en verkligt saklig information om hur reformen fungerar, så att allmänheten får det klart för sig. Med det sagda skulle jag, fru talman, vilja yrka bifall till reservationerna 1, 3,4, 6, 7 och 8 och i övrigt till utskottets hemställan.
Fru talman! Fru Kristensson har särskilt uppehållit sig vid frågan om taxor vid bestämmande av advokatarvoden. Här föreligger ingenting sensationellt nytt. Vi har under arbetet med propositionen kunnat konstatera att man försökt pröva sig fram. I Danmark har man i varje fall varit inne på samma tankegångar och funnit det möjligt att för olika typer av advokatärenden fastställa normaltaxor.

Därmed skall man även kunna ange en normaltaxa. Efter 25-årig erfarenhet som organisationsjurist i både den fackliga rörelsen och hyresgäströrelsen, där jag sysslat med en lång rad av juridiska ärenden, har jag personligen kunnat konstatera att det går mycket bra att på förhand för en klient ange vilken tid ett ärende kan komma att ta och vilken kostnaden kan bli. Med andra ord kan man på förhand ungefär fixera hur mycket arbete som behöver nedläggas, och därmed kan man ha en grund för fastställande av normaltaxor. Genom att ta del av de allmänna advokatbyråernas erfarenheter får vi ett utomordentligt instrument och ett bättre underlag för bedömande. När man skall starta med att utarbeta sådana taxor finns allt skäl att säga att det inte omedelbart går att fastställa felfria sådana. Under trycket av vunna erfarenheter måste justeringar ske undan för undan. Meningen är att rättshjälpsmyndigheten skall fastställa dessa taxor efter överläggningar med bl.a. Advokatsamfundet. Hänsyn kommer då att tas till dess synpunkter och värderingar. Jag hyser inga farhågor för att man här inte skall kunna fastställa ett ganska stort område, inom vilket ett sådant taxesystem skall kunna tillämpas. Men man får naturligtvis börja försiktigt för att så småningom vidga detta område. När jag säger normaltaxor, vill jag på fru Kristenssons fråga svara ati det inte är meningen att det skall fastställas några absoluta taxor, som skall gälla för viss typ av ärenden i alla tillämpliga fall. Kan det göras troligt att ett ärende av normaltyp och för vilket viss taxa fastställts föranlett extra arbete och extrakostnader samt varit besvärligare än man från början trott, skall naturligtvis ett högre arvode utgå för detta ärende. Fru Kristensson har också uppehållit sig vid kostnadsbidraget och sagt att det kan se ganska högt ut, även om man tar hänsyn till att det är satt i relation till vederbörandes inkomster. Det är inte meningen att man alltid skall behöva ta ut vad som är angivet som maximibelopp i de tabeller som är uppgjorda, utan det får bli beroende av ärendets natur. Men en sak som här är av utomordentligt stor betydelse — och som erfarenheten i varje fall lärt mig under många års kontakt med allmänheten i juridiska frågor — är just att människor alltid ängsligt frågar sig: Vad kan detta komma att kosta? I nuvarande system, när man går till privatpraktiserande advokater och inte har den rättshjälp som vi nu vill ge, kan det ibland vara ett äventyr när man inte vet vad det kostar förrän arvodesräkningen presenteras. Det som alltså är det väsentligaste i detta är att den enskilde redan på förhand kan bedöma att så här mycket kan jag få betala, men det är också det högsta som jag själv skall behöva betala. Därigenom kan man på förhand göra en värdering om man vill fortsätta ett rättsärende eventuellt till en rättegång. Fru Kristensson frågar om den exemplifiering av massärenden som finns angiven i propositionen bara är en exemplifiering eller om man har tänkt sig att utöver vad som anges även ett antal andra ärenden kan komma till. Jag kan på det bara svara att såvitt jag kan bedöma i dag har vi inte några tankar på att gå utöver den exemplifiering som är angiven i propositionen.
Fru talman! Jag tackar justitieministern för de svar som jag har fått. Jag tyckte att det var värdefullt med upplysningen att avsikten inte var att man skall laborera med några absoluta taxor utan att man närmast fick tolka lagtexten så att man talar om normaltaxor. Det var en värdefull komplettering som justitieministern gjorde. Justitieministern säger att hans erfarenhet från ett visst område tyder på att det är möjligt att i många ärenden på förhand fixera den kostnad som uppkommer. Det tror jag också. Men det är ytterst svårt att inom en hel målgrupp säga att alla ärenden inom den målgruppen är av samma sort och kommer att dra samma kostnader. Jag tror att regeln snarare är att variationerna kan vara ganska stora mellan mål inom samma målgrupp. Det rimliga och riktiga är väl att juristerna och advokaterna skall få skäligt arvode för sitt arbete, att de skall stimuleras att verkligen lägga ned den möda och det arbete som krävs för att ge klienten den rättsliga hjälp som är motiverad. Jag förmodar att justitieministern inte har någon annan uppfattning på den punkten, men då måste det också leda till att det blir variationsmöjligheter när det gäller ersättningen för advokaternas arbete. Annars missar man den första målsättningen som jag tycker är viktig. Justitieministern säger att man skall börja försiktigt med dessa taxor och sedan skall man vidga området. Ja, det är det jag sade förut här: det är perspektivet i denna fråga som jag tycker ger en tankeställare. När det gäller massärenden säger justitieministern på samma sätt att man för närvarande inte har för avsikt att utvidga området men man vet inte vad som kan komma. Det är också ett framtidsperspektiv som man har anledning fundera över. Men visst delar jag statsrådets uppfattning att kostnadsbidragen är bra så till vida som den enskilde på förhand får veta vad han högst riskerar att betala. Men vad jag ville säga var att man inte i en information om denna reform skall säga att nu blir det stora ekonomiska förmåner för de enskilda. Fortfarande kommer nämligen reglerna om kostnadsbidrag att medföra att de enskilda själva i många ärenden får stå för hela kostnaden för rättshjälpen.